Herr talman! Fru Florén-Winther är otillfredsställd, och det har hon med många ord och med upprepning av sin interpellation låtit oss förstå. Otillfredsställd är också servicekommittén. Vi har redan i vårt första betänkande tagit upp dessa frågor och förklarat att det är ett starkt konsumentintresse att samhället och handeln utvecklar nya former och kombinationer för distribution av varor och tjänster. Vid nybebyggelse och stadsförnyelse måste också de kommunala organen beakta detta krav och genom samråd med berörda branschorgan och institutioner överföra målsättningen i konkreta förslag. Sedan arbetar vi vidare från de utgångspunkter som vi har angett i vårt första betänkande. Jag kryper inte bakom någon utredning när jag redovisar dels vad vi har skrivit, dels vad vi har för inriktning på arbetet och säger att vi är beredda att ta upp sådana frågor. Jag kan vidare påpeka att servicekommittén varit med om att driva fram den varudistributionsutredning som nu har tillsatts av handelsministern och som skall studera distributionen. Från dessa utgångspunkter, som vi har an givit i vårt första betänkande, har vi kommit fram till att varudistributionen måste anpassas efter hushållens krav. Vi har också klart påpekat att distributionen av tjänster — självfallet även offentliga tjänster — måste anpassas efter konsumenternas krav. Sedan är det naturligtvis inte möjligt för mig att här stå och diskutera olika expeditionstider i enskilda fall, där beslutanderätten ligger hos statliga och kommunala myndigheter. | När fru Florén-Winthér kommer med särskilda frågor om socialbyråerna kan vi väl konstatera att det är kommunerna som har att svara för socialbyråerna och deras service. Det är alltså kommunala initiativ som har gjort att dessa socialbyråer i så stor utsträckning nu har kvällsöppet. När det gäller försäkringskassorna beror det däremot på föreskrifter från riksförsäkringsverket att kvällsöppet har kunnat åstadkommas en gång i veckan. Jag vill upprepa att jag uppfattar som oerhört viktigt ur servicesynpunkt för konsumenterna att vi får hålla på att bearbeta dessa frågeställningar inom servicekommittén. Vi arbetar med den målsättningen att under året kunna framlägga förslag från kommittén.

Herr talman! Det är med stort beklagande jag ännu en gång noterar att statsrådet Odhnoff inte har något konkret att komma med, ingen kraft i viljan att vidtaga åtgärder. I och för sig har statsrådet sagt att man arbetar med frågan, och jag får väl notera det som en positiv sak. Men jag vill reagera när statsrådet skyller på att det är kommunerna som har att ta ställning i första hand. Direktiv och rekommendationer utgår från regeringen och från serviceministern, om man anser att det är en Om statlig utbildning av psykoterapeuter riktig linje att följa, och det är socialstyrelsen och andra myndigheter som då får dessa. Nu är det möjligt att servicekommittén — så skall jag kanske tyda det för att avslutningsvis vara positiv — kommer att lägga fram direktiv för att hjälpa de många yrkesarbetande kvinnorna. Jag vill påpeka att det är en stor mängd människor vi talar om här — enligt Statistisk årsboks senaste årgång gäller det 1159 000 kvinnor som är yrkesarbetande och som är särskilt träffade av de här problemställningarna. Jag konstaterar att det är för dem vi skall försöka förbättra villkoren, allra helst som riksdagen sagt sig i skattepaketet vilja stimulera kvinnorna till utvidgat yrkesarbete.
Herr talman! Det är inget kraftlöst arbete som läggs ned på dessa frågor och en lång rad andra väsentliga frågor inom servicekommittén. Men vi faller inte för illusionen att dessa problem skall kunna lösas genom interpellationer och interpellationssvar.

Herr talman! Herr Sörenson har frågat chefen för utbildningsdepartemen tet dels om en sammanfattning av remissinstansernas bedömning av Riksorganisationens för mental hälsa förslag till utbildning av psykoterapeuter, dels om något förslag till statlig psykoterapiutbildning är att vänta under innevarande år. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara interpellationen. Riksorganisationen för mental hälsa har hemställt att en utredning skall tillsättas med uppgift att lägga fram förslag om dels utbildning i psykoterapi för läkare, psykologer och socionomer, dels utbildning av biträdande psykoterapeuter. Framställningen har remissbehandlats. Vid remissbehandlingen, som avslutades i mars i år, tillstyrkte samtliga instanser, däribland socialstyrelsen, universitetskanslersämbetet och Svenska landstingsförbundet, att en utredning kommer till stånd. Universitetskanslersämbetet har fått i uppdrag att utreda frågan om utbildning i psykoterapi för olika personalkategorier. Utredningen skall ske i samråd med bl.a. socialstyrelsen, skolöverstyrelsen, samarbetsnämnden för socialhögskolorna och 1968 års utbildningsutredning.
Herr talman! Få om ens något svar som jag under mina riksdagsår mottagit på interpellationer har gjort mig så glad och förhoppningsfull som det svar statsrådet Moberg just nu har lämnat. Det må vara mig tillåtet att påminna om att jag under hela min riksdagstid arbetat för att stärka möjligheterna till en effektiv sjukoch hälsovård inom den psykiska sektorn i vårt folk. Men det har inte varit så lätt att här i riksdagen vinna gehör för tankar som framförts, dels av mig personligen, dels av det parti till vilket jag hör. Som jag bedömer det vittnar statsrådets svar i dag om en viss islossning i detta avsende. En av de första motioner jag väckte sedan jag blivit riksdagsman gällde just frågan om en utredning av psykoterapins ställning i vårt folk. Den avslogs naturligtvis, och någon större förståelse för den aktuella problematiken visade varken första eller andra kammaren vid sin behandling av den motionen. Ungefär samtidigt som Riksorganisationen för mental hälsa sände in den skrivelse som nu är aktuell och som tydligen var den utlösande faktorn till vad som nu hänt väckte jag en liknande motion här i riksdagen. Det var ingen kopia av RMH:s skrivelse som jag åstadkom. Det råkade bli så att såväl skrivelsen som min motion hade samma grundförslag. Också den motionen avslogs under hänvisning till RMH:s skrivelse vilken skulle remissbehandlas. Nu meddelar statsrådet Moberg att skrivelsen har fått en positiv remissbehandling, och det är ju mycket betydande remissorgan som har svarat. Statsrådet meddelar vidare att universitetskanslersämbetet har fått i uppdrag att i samverkan med andra betydande organ göra en utredning. Jag förutsätter att man, när den utredningen kommer till stånd, träder i kontakt med sådana organ som finns i samhället men som i brist på statliga initiativ ändå har försökt fylla behovet av psykoterapeuter. Ericastiftelsen arbetar ju med barnterapi. Vidare finns Psykoanalytiska föreningen, S:t Lukasstiftelsen och den bhollistiska terapin som håller på att växa fram, för att ge några exempel. Det är värt att notera att samtliga remissinstanser tillstyrker de förslag som framförts av RMH och som jag framförde i den motion jag hänvisat till. Det ger anledning till mycket stor glädje och en förhoppning om den framtida utvecklingen. Jag vill uttala min uppskattning av att statsrådet tagit initiativ till en utredning. Jag tackar honom också för det svar han har lämnat på min interpellation. Utredningen kommer att få arbeta i ett ganska bekymmersamt klimat. Nya tankegångar håller på att växa fram i vårt samhälle. Neurosbegreppet anser man inte längre vara relevant. Neuroser, säger man, är inte tecken på en psykisk sjukdom, utan tvärtom säger man att det är friska reaktioner på ett sjukt samhälle. Har man den grundinställningen blir naturligtvis psykoterapin en inadekvat metod. Såvitt jag kan bedöma av svaret har varken remissinstanserna eller statsrådet Moberg delat denna uppfattning som framförs på fullt allvar i vår kulturdebatt. De menar i stället att det är värt att se över hur psykoterapin skall ordnas för vårt folk. Den grundinställningen uppskattar jag i mycket hög grad. Ett äldre synsätt är att neuroser är en reaktion på interpersonella störningar. Symtomen är många ångest, en överdimensionerad aggression, en kuschad personlighet utan energi och fast vilja, fobier och mycket annat. Dessa och liknande frågor får utredningen arbeta med. Jag tror att riksdagen har anledning att med intresse och förväntan se fram mot utredningens resultat. Jag tänker mig att riksdagen på något sätt blir informerad om detta resultat. Jag uttalar ett varmt tack till statsrådet Moberg för det initiativ han har tagit och ett lycka till åt utredningen och statsrådets vidare handläggning av detta ärende. Det förefaller mig som om bollen nu har börjat rulla. Jag tror att många människor i vårt land är tacksamma för att så sker. Det är verkligen svårt att ha en neurotiserad personlighet, och det är svårt att ha med neurotiserade människor att göra i arbetslivet. Det är svårt att leva som en neurotiserad mäninska i samhället. Samhället har här verkligen en uppgift — och det antyder ju det svar som nu lämnats — att ta ansvar och ge hjälp där hjälp kan ges. Den psykiska hälsan — därom tror jag att vi är överens — är väl så vä sentlig som den fysiska hälsan, och därför hälsar jag med mycket stor till fredsställelse det svar som statsrådet Moberg just nu har lämnat.

Herr talman! Herr Andreasson har frågat inrikesministern om han är beredd att medverka till att de av vårens översvämningar hårdast drabbade lämnas gottgörelse för de förluster som uppstått. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Herr Svanström har frågat om jag är beredd att företa snara åtgärder för att lindra skadeverkningarna av översvämningarna i Emån och andra vattendrag. De översvämningar som har förekommit i vår är i och för sig inga unika företeelser. även under tidigare år har vattendrag svämmat över i olika delar av landet. Då liksom nu har man blivit orolig för skadeverkningarna. Längre fram på våren och försommaren har det lyckligtvis oftast visat sig att skadorna inte blivit så omfattande som man först befarade. Som herr Andreasson påpekat i sin interpellation är det ännu för tidigt att exakt fastställa verkningarna av årets översvämningar. När det gäller möjligheten att lindra eventuella skadeverkningar av årets översvämningar får jag först erinra om det obligatoriska skördeskadeskyd det. De grundläggande uppgifterna till detta skall inte lämnas in förrän i början av juli och avse förhållandena den 26 juni. De arealer som, om än något försenat, är besådda vid sistnämnda tidpunkt kommer således att omfattas av skördeskadeskyddet. I de fall översvämningarna förorsakat betydande skador kan Kungl. Maj:t om särskilda skäl föreligger bevilja bidrag med anlitande av tillgångarna under anslaget Bidrag vid förlust på grund av naturkatastrof m.m. Så skedde exempelvis i fråga om vissa jordbrukare i bl.a. Tornedalen, vilka drabbades av översvämningar våren 1968. Jag får i detta sammanhang erinra om att riksdagen på tilläggsstat II för innevarande budgetår anvisat 1,5 miljoner kronor för att förstärka naturkatastrofanslaget.

Herr talman! Jag ber först att få tacka jordbruksminister Bengtsson för svaret på min interpellation. Jag tackar också statsrådet för den redogörelse som lämnats angående möjligheter till ersättning för lidna förluster på grund av denna naturkatastrof. I stort tycker jag mig kunna utläsa av svaret att statsrådet är positivt inställd till att skälig ersättning lämnas dem som drabbats hårt av vårens ovanligt svåra översvämningar. I det av mig i interpellationen relaterade fallet gäller det särskilt hårt drabbade lantbrukare i Matkärr i Kvidinge socken, som har ett gemensamt invallningsföretag mot Rönneån. Det gäller sålunda dels skador på cirka 90 tunnland åkermark innanför invallningen, dels skador på invallningen, som genombrutits på flera ställen. Särskilt hårt drabbad är Jan Olsson, som hade 90 procent av sin areal under vatten. Det är sålunda en nära nog total förstörelse. Han har givietvis råkat i en särskilt svår situation genom att ett helt års arbete kan komma att ge nära nog ingen ekonomisk avkastning. Produktionsapparaten är borta, och hans situation kan på intet sätt jämföras med den, som en person råkar i som får skador på varulager eller inventarier som snabbt kan ersättas, så att verksamheten kan fortsätta ganska snart. Skadorna på den översvämmade marken torde inte heller kunna repareras på ett år, utan sviter härav kommer att märkas under flera år i form av minskad avkastning. Svårigheterna är i år stora, inte minst genom att vårfloden kom så sent. I det av mig relaterade fallet skedde översvämningen så sent som den 20 april, och utsikterna att marken skall kunna torka upp och medge sådd i sådan tid att skörden hinner mogna, är givetvis små. Jag hade under söndagen tillfälle att ta kontakt med herr Olsson, och han meddelade att han endast kunnat beså en mindre areal på de högst liggande markerna. De lägre belägna delarna av arealen ligger ännu delvis under vatten i fårorna, och en egendomlig hinna av fiber, antagligen förorsakad av föroreningar i ån tillsammans med lera, har lagt sig över markerna och försenar uttorkningen. Han såg mycket mörkt på möjligheterna att kunna beså markerna i år. Statsrådet Bengtsson hänvisar i första hand till det obligatoriska skördeskadeskyddet vad gäller de den 26 juni besådda arealerna. Obesådda arealer hänförs, för så vitt mig är bekant, inte till skördeskadeskyddet. Då skadorna omfattar ett begränsat område, torde väl närmast ett behovsprövat skördeskadeskydd kunna ge honom en viss ersättning, men en eventuell utbetalning av denna kan väl inte komma i fråga förrän ungefär vid denna tid nästkommande år. Även om en sådan ersättning givetvis är varmt välkommen, så gäller det för berörda markägare att kunna klara ekonomin under tiden. Räntor och amorteringar — även på det för den nu förstörda invallningen erhållna lånet ur statens avdikningslånefond — och går darnas fasta kostnader måste ju betalas i vanlig ordning. Det vore därför angeläget att statsrådet kunde finna någon form för ersättning, som på ett tidigare stadium kunde sättas in.

Herr talman! När jag hörde svaret på herr Andreassons och min fråga — förlåt mig, herr statsrådet — kom jag att tänka på slagdängans ord: ”Det är bara att bunta ihop dom och slå ihjäl dom"” Men jag skulle illa ha lärt mig umgängesreglerna i denna ärorika kammare, om jag icke trots detta skulle bocka och tacka. Herr jordbruksminister, jag ber att få tacka för svaret på interpellationen! Emellertid finner jag det nödvändigt att fresta herr statsrådets och kammarens tålamod en smula med en liten analys av såväl den motiverade interpellationen som svaret på densamma. Jag har i interpellationen framhållit att skadorna ingalunda begränsas till omätbara förluster för drabbade jordbrukare, utan att såväl järnvägar som landsvägar far illa och att omfattande förluster drabbar kommuner och husägare. I t.ex. Värnamo har nu flera år i följd Lagan dränkt halva staden. I Mörlunda får prästen flytta pastorsexpeditionen och använda roddbåt för att ta sig till och från sin bostad. I år steg vattnet högt upp i det nya reningsverket i Hultsfred. Baklängestryck i avloppsledningar med vattenfyllda källare som följd har rapporterats från flera samhällen runt om i landet. Därtill kommer de miljömässiga skador, som blir en följd av att ofta giftigt och förorenat vatten sprids över betydande arealer. I intet av dessa fall hjälper vare sig skördeskadeskydd eller förekomsten av en katastroffond! Vad sedan gäller skadorna för jordbrukets del, så förefaller det som om författarna till svaret, trots den höga placeringen i det speciella statsdepartement som fortfarande — och jag säger dess bättre — har hand om jordbruksfrågorna, tycks utgå ifrån att om bara jordbrukarna hinner så före den 26 juni, är det ingen fara. Då kommer arealerna med i det obligatoriska skördeskadeskyddet. Ja, jag tackar jag! Dessutom läste jag mellan raderna, att ”de där bönderna klagar ju jämt” och förresten ”det blir inte så farligt med skadorna, när vi kommer längre fram på våren och försommaren”. Men, herr statsråd, jag tror att de lantbrukare som nu fem år drabbats av översvämningar finner svaret cyniskt. När vattnet står och skvalpar under en tid av upp till sex veckor och med över en meters djup över bördiga åkermarker, behöver man inte vara mycket till jordbruksexpert för att fatta att det uppstår andra skador än skördenedsättning till följd av sen sådd. Där dör först och främst alla höstsådda grödor, och vallarna tål inte heller så omfattande vattendränkning. Det enda som överlever är egentligen kvickroten. Ökad infiltration av rotogräs blir följden, vartill kommer risken för tillflytande flyghavre. Näringsförrådet i jorden uttvättas, varför kraftigt ökade gödselgivor måste till. Jordstrukturen förstörs så att det normalt tar ett par år att återföra denna till sin tidigare brukningshävd. Jag hoppas att jag med denna lilla kortfattade skildring har kunnat i någon ringa grad bidraga till ökad insikt hos kungl. jordbruksdepartementet om skadeverkningarna till följd av översvämningar. Om orsakerna till översvämningarna kunde i görligaste mån elimineras, skulle självfallet detta vara bäst för alla parter. Det är här jag gärna skulle vilja ha statsmakternas, de regionala lantbruksorganens, kommunernas, kraftbolagens och miljövårdsintressenas positiva medverkan till en fruktbärande diskussion. Som jag anfört i min interpellation, kan ju inte förnekas att rikliga snömängder och sen avsmältning är väsentliga orsaker. Jag anklagar förvisso inte vare sig regeringen, väder lekstjänsten eller Vår Herre — för att nämna storheterna i den ordning som numera förefaller tidsmässig — för snömängd eller smälttid. Öviga tänkbara orsaker borde vi däremot kunna hjälpas åt att undanröja. Att en betydande igenslamning sker till följd av avloppsutsläpp från samhällen och industrier torde inte behöva bevisas. Regelbundet återkommande rensningar även i de större vattendragen måste bli en gemensam uppgift för stat, kommun och markägare. Genom sådan verksamhet minskas säkerligen Ööversvämningsriskerna. På grund av gällande vattendomar kan kraftverksintressenterna i allmänhet ej förmås att vidta effektiva åtgärder för att utjämna framrinningen i åfårorna. Genom mera långtgående tömningar av vattenreservoarerna under vintern och ökade uppdämningsmöjligheter vid snösmältningstillfällen och regnperioder skulle framrinnande vatten i högre grad kunna användas för utvinnande av elkraft och i mindre grad behöva släppas genom friluckorna. Därigenom skulle vi också kunna undvika somrarnas alltför låga framrinning i många vattendrag. Detta skulle bl.a. vara önskvärt ur miljövårdssynpunkt. Alltför många åar med avloppsutsläpp förvandlas om sommaren till rännilar med stinkande bottensats. På platser där varken rensning eller ökad reglering kan effektivt förhindra riskerna för översvämning återstår, som alla vet, bara invallningsmöjligheten. För att statsbidrag skall utgå till sådana företag krävs som bekant en viss båtnad för företagen. Jag har i min interpellation påpekat att gällande bestämmelser måhända bör överses. Därvid bör rimligen utöver båtnaden ur jordbrukssynpunkt jämväl kunna tillläggas värden ur kommunal och miljövårdande synpunkt. Slutligen har jag påpekat att Emåutredningen borde återupptas. Professor Hugo Osvald arbetade ju i flera år med olika problem sammanhörande med denna ådal. Säkerligen skulle det materialet fortfarande vara till nytta för att belysa bl.a. de problem som jag har berört i detta anförande. Vunna erfarenheter i Emådalen skulle sannolikt kunna appliceras på andra av Översvämningar hotade områden i vårt land. Ett sätt att få debatt, aktivt intresse och positiva åtgärder vore att jordbruksdepartementet via lantbruksnämnderna i de olika länen tog initiativ till bildande av vattenledsförbund eller liknande, varvid länsstyrelse, lantbruksnämnd, kommuner och markägare skulle ingå. Staten borde lämpligen svara för initialoch utredningskostnaderna i sammanhanget samt genomföra en fördelning av kostnaderna för de olika åtgärder som jag här har skisserat. Sådana vattenledsförbud skulle utan tvekan medföra att översvämningsproblemen i pakt med tidens krav kunde överföras från ett rent jordbrukarintresse till en samhällelig intressesfär, där bl.a. miljövårdssynpunkterna kunde beaktas. Samtidigt som jag än en gång tackar jordbruksministern för hans välvilja att svara en enkel riksdagsledamot, ser jag mig tyvärr nödsakad att i anledning av mitt anförande komma med några ytterl' gare frågor. för det första att pröva ett återupptagande av Emåutredningen, för det andra att ta initiativ till att vattenledsförbund skapas och för det tredje att se till att de nuvarande reglerna för statligt bidrag vid invallningar överses?

Herr talman! Den 29 maj i fjol — alltså för nästan exakt ett år sedan — fick jag här i kammaren svar av statsrådet Bengtsson på min fråga, hur statsrådet bedömde jordbrukets situation i de av översvämningar då hårt drabbade delarna av Kalmar län, främst områdena i Emådalen. Det var den gången fjärde året i följd som Emådalen drabbades. Nu har området åter drabbats femte året i följd. Jag erinrade i fjol om att enligt bestämmelserna för jordbrukets skördeskadeskydd ersättning utgår endast för skördeskador på besådda arealer. Om en jordbrukare på grund av översvämning ej har hunnit få grödan i jorden, utgår således ej skördskadeersättning. Endast i katastrofartade fall kan viss ersättning då utgå. Jag uttalade förhoppningen om att statsrådet skulle medverka till åtgärder för att anpassa bestämmelserna för den obligatoriska skördeskadeförsäkringen efter de aktuella förhållandena, så att ersättning kan utgå även om någon vårsådd ej kan ske. Därvid framhöll jag — och jag ber att få göra det även nu — att en sådan anpassning av gällande bestämmelser torde kunna påräkna full förståelse även från konsumenthåll. Årets översvämning i Emådalen torde tyvärr inte vara den sista. Det gäller då att på allt sätt mildra verkningarna tills man framöver kan undanröja en del av anledningarna till översvämningarna. Även jag vill understryka att denna fråga inte gäller enbart jordbruket. Den gäller, som har nämnts, vägar och järnvägar och berör en stor del av befolkningen i denna bygd. Ett flertal utredningar har förekommit. Jag minns från 1930-talet den första Emåutredningen, som leddes av landssekreterare Josef Fröberg i Karlskrona. Vi har också haft en senare utredning ledd av professor Hugo Osvald. Men några resultat har ändå inte framkommit! Jag vill gärna understryka hur betydelsefull denna fråga är för Kalmar län. Även jag vill vädja till statsrådet Bengtsson att ägna den all tänkbar uppmärksamhet. Här behövs dels en ändring av skördeskadeersättningsbestämmelserna, dels, såvitt vi kan förstå, en ny Emåutredning. Det är med stort intresse vi emotser de åtgärder som statsrådet Bengtsson är villig att låta vidta.
Herr talman! När herr Schött och jag hade vår lilla överläggning den 29 maj i fjol om förhållandena i Emån, sade jag att vi får se hur det blir med sommarens skörd i området. Det visade sig att den obesådda arealen i området i början av juni uppgick till 2 000 hektar, men den 5 augusti var den obesådda arealen bara 125 hektar. Den sent besådda arealen i Kalmar län gav i fjol relativt god skörd tack vare en torr och varm höst — det var ”tack vare” i det området men inte i landet i övrigt. Herr Svanströms inlägg tyckte jag var mycket intressant och i många avseenden piggt och uppmuntrande. Jag har svarat på den fråga som herr Svanström ställde i interpellationen. Han frågade om jag är beredd att vidta snara åtgärder för att lindra skadeverkningarna av översvämningarna i Emån och andra vattendrag. Hela resonemanget gäller de skador som jordbruket råkar ut för, och det är på den frågan jag har svarat. Hade herr Svanström velat att jag skulle redogöra för de åtgärder man tänker vidta i framtiden, hade svaret utformats annorlunda. Jag kunde inte föreställa mig något annat än att det var just de konkreta hjälpåtgärderna frågan gällde, eftersom frågan ställdes när översvämningen var mest katastrofal. I dag har ju läget något förbättrats. Jag är emellertid beredd att ange vad som håller på att ske då det gäller att förbättra situationen, och jag skall svara på de frågor som herr Svanström ställde i dag. Det finns ingen anledning för regeringen att återuppta Emåutredningen — det är helt meningslöst att göra det — men det pågår nu inom länsstyrelsen i Kalmar län undersökningar rörande Emån och de förhållanden som där råder. Bland annat undersöks möjligheten att samordna sjömagasinens regleringar på sådant sätt att man får bästa möjliga vattenhushållning. Vidare undersöks möjligheten att öka Emåns avrinningsförmåga genom röjning och borttagande av eventuella dämningsorsakande platåer. Alla dessa olika undersökningar kommer väl att leda till konkreta förslag, och jag vill erinra om att riksdagen så sent som 1967 antagit bestämmelser om statligt stöd till sådana anordningar. Vad vi nu kan göra är att hjälpas åt att påskynda undersökningarna. När konkreta förslag till åtgärder har utkristalliserats, är det egentligen inga problem, eftersom riksdagen, som sagt, har antagit bestämmelser om hur staten skall stödja anordningar som förbättrar sådana här situationer. Inom Emåns nederbördsområde har man under de senaste hundra åren gjort 270 torrläggningsföretag. Det är alltså inget dagsfärskt problem vi diskuterar, och det är ingalunda lättlöst. Torrläggningsföretagen började år 1850. Ibland har de givit mera jord och ibland mindre. Svaret på de tre frågor herr Svanström ställde i dag är alltså att så snart det kommer fram konkreta förslag till invallning och andra förbättringar finns det bidrag att få för ändamålet.

Behovsprövade bidrag från skördeskadeförsäkringen kan inte utgå annat än om anmälan gjorts i vanlig ordning. Då kvarstår alltså problemet om man av katastrofskäl inte kan beså sina arealer. I sådana fall finns naturkatastrofanslaget att tillgå. Intressant är i detta sammanhang att notera att samtliga berörda jordbrukare inom detta område har ingett framställningar till länsstyrelsen om att få ersättning ur naturkatastrofanslaget. Det är möjligt att den ersättningen kan komma snabbare än om bidrag skulle utgå via det Herr talman! Jag har velat lämna dessa kompletterande upplysningar till mitt svar. Jag säger alltså nej till en Emåutredning av de skäl som jag här har anfört.
Herr talman! Jag ber verkligen att få tacka statsrådet. Jag tycker att det var en positiv grundton i hans sista anförande som jag sätter mycket stort värde på. Jag beklagar att jag av hänsyn till tryckerikostnader och annat inte i slutet av min interpellation upprepade alla de konkreta frågor som fanns motiverade i interpellationstexten. Min avsikt var att få en debatt över hela fältet med anknytning också till miljövårdsfrågor och andra ting. Jag vet rätt väl vad som händer just nu, eftersom jag också har ett personligt intresse att bevaka i detta sammanhang. Jag tillhör nämligen en av de där lantbrukarna som fem år i följd har haft mellan en halv och upp till två meter vatten över sina ägor, och jag försäkrar att det är en mindre angenäm personlig upplevelse. Vad jag tidigare skildrade i mitt huvudanförande är baserat på de erfarenheterna. Jag vill dock inte begränsa debatten till detta. På många håll anses det att vi i vårt land har så gott om jordbruksjord, även bördig sådan, att det just inte är så mycket att fästa sig vid om den till viss del går förlorad. Det kan synas så, men nog är det beklagligt att vissa jordbrukare på detta sätt år efter år skall behöva drabbas av förluster. Men härutöver — och det tror jag är väsentligt — kommer de allmänna synpunkterna in i bilden. Statsrådet gick inte så djupt in på miljövårdssynpunkterna. Jag förutsätter emellertid att länsstyrelsen kommer att ta kontakt med kommunerna som ju i första hand har intressen att tillvarata i detta sammanhang. Den kontakt som redan har tagits i Kalmar län med kraftintressenterna har enligt uppgifter som jag fått under våren tyvärr inte lett till några påtagliga resultat. Härvidlag måste nog mera konkreta överenskommelser sättas på pränt, så att sakägarna verkligen vet vad de har att rätta sig efter. Annars åker säkert dammluckorna upp precis som de brukar göra och hålls stängda på vintern precis som brukar ske. Jag vill emellertid med tacksamhet notera statsrådet Bengtssons positiva intresse för dessa frågor. Jag anser att åtgärder för att undvika förluster i samband med översvämningar skall sättas in på ett likvärdigt sätt över hela landet. Jag menar inte att några speciella förhållanden råder i Kalmar län, utan var helst sådana här skador uppstår och sådana här problem finns så skall åtgärder vidtas. En fråga kanske ändå kvarstår obesvarad: Är jordbruksdepartementet berett att positivt medverka till konkreta samordningar i form av vattenvårdsförbund eller liknande sammanslutningar? Möjlighet att inrätta sådana finns, men frågan är om statsrådet är beredd att ta ytterligare initiativ därvidlag och ge möjlighet för lantbruksnämnderna över lag att inrätta sådana förbund. Med det anförda ber jag än en gång att få tacka för det positiva i herr statsrådets andra anförande.
Herr talman! På den senaste frågan, om vi är intresserade av vattenvårdsförbund, finns bara ett svar, nämligen ja. Vi har redan 15 vattenvårdsförbund i vårt land. Det finns all anledning att stimulera till ytterligare sådana. Där kanske vi båda kan hjälpas åt, herr Svanström.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Bengtsson för hans senaste uttalande beträffande Rönneåns översvämningar, nämligen att det kanske kan bli möjligt för de drabbade markägarna att snabbare utfå bidrag från naturkatastrofanslaget än från skördeskadeförsäkringen. En mycket stor del av den översvämmade arealen består av höstsådd gröda, och anmälan härom har redan gjorts till länsstyrelsen. Man har inom lantbruksnämnden i länet gjort en undersökning och avgivit en rapport i frågan. Det är en årlig företeelse att Rönneån svämmar Över. Men det är endast madmark, som man är van att få översvämmad varje år. Men i år har översvämningen drabbat invallad åkermark. Orsakerna till de många översvämningarna i Rönneån är väl att avbördningskapaciteten i ån nedströms Klippan har försämrats år från år genom igenväxning och uppgrundning av ån. Detta i sin tur har berott på avfall och föroreningar i ån. Sedan några år tillbaka har man undersökt möjligheterna att muddra upp och rensa ån på denna sträcka. Från kommunernas sida har lämnats ganska stora bidrag till ett sådant företag. Uppresningen har dock ännu inte kunnat komma till stånd, beroende på att vi har litet väl krångliga bestämmelser när det gäller att söka statsbidrag till sådana arbeten. Bidragen måste nämligen sökas personligen av varje markägare, och det är inte tillåtet för denna sammanslutning att göra det. Det hela har hängt upp sig på vissa markägare, och därigenom har det inte varit möjligt att sätta i gång arbetena ännu. Jag tror att det vore mycket angeläget att få i gång dessa arbeten för att därigenom söka råda bot på problemen.

Herr talman! Herr Andreasson har interpellerat mig angående det underrättelseförfarande som är reglerat i 11 § naturvårdskungörelsen och som gäller bekantgörande av förordnande enligt 15 § eller 19 8 naturvårdslagen till skydd för strandområde och landskapsbild. Enligt nyssnämnda paragraf i kungörelsen skall underrättelse om meddelat förordnande ofördröjligen införas i länskungörelserna och i mån av behov kungöras i tidning med spridning inom orten eller tillkännages på annat lämpligt sätt. Däremot fordras inte att särskild underrättelse tillställs varje känd sakägare vars rätt berörs. Herr Andreasson frågar om jag — mot bakgrunden av ett av honom relaterat fall — delar hans uppfattning att sistnämnda stadgande är otillfredsställande och om jag är beredd att medverka till ändrade bestämmelser. Det är givetvis önskvärt att den som berörs av förordnanden som avses här får kännedom härom, och det kan självfallet diskuteras huruvida den anvisade underrättelseformen innebär tillräckliga garantier för att berörda sakägare får sådan kännedom. Uppenbart måste det kunna förekomma fall, där omständigheterna är sådana att sakägare inte nås genom den underrättelse som använts. Detta kan vara beklagligt. Den ifrågavarande bestämmelsens innehåll och de uttalanden som gjorts av tredje lagutskottet vid 1966 års riksdag (utl. nr 50) ger vid handen att särskilda underrättelser i åtskilliga fall bör tillställas kända sakägare, t.ex. när endast ett fåtal markägare berörs eller då det med hänsyn till pågående byggnadsverksamhet är av särskild vikt, att viss eller vissa markägare utan dröjsmål får kännedom om förordnandet. Ofta innebär emellertid ett strandskyddseller landskapsskyddsförordnande enbart förbud mot byggnad inom område, där det redan krävs byggnadslov för byggnaden. Byggnadsnämnden skall i sådant fall vid prövning av ansökan om byggnadslov beakta förordnandet. I sådana fall kan intresset av att varje enskild sakägare nås av underrättelse vara mindre påtagligt. Trots att gällande bestämmelser alltså medger ett underrättelseförfarande som fyller skäliga anspråk på effektivitet och rättssäkerhet kan det finnas anledning att se över bestämmelserna. Därvid bör beaktas, förutom de erfarenheter som vunnits av den hittills gällande ordningen, den nya delgivningslagen samt på sikt de möjligheter till effektivisering som nya med hjälp av ADB upplagda inskrivningsoch fastighetsregister kommer att ge. En sådan översyn bör lämpligen ske i anslutning till de förslag som naturvårdskommittén kommer att avlämna.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Bengtsson för svaret på min interpellation. Jag är glad att av svaret kunna utläsa att statsrådet delar min uppfattning att gällande bestämmelser i naturvårdskungörelsens 11 §, nämligen att särskilda underrättelser ej behöver tillställas sakägarna, är otillfredsställande i vissa fall. Jag noterar med tacksamhet statsrådets antydan om att ifrågavarande bestämmelser kan bli föremål för översyn. Statsrådet berör i sitt svar tredje lagutskottets utlåtande nr 50 vid 1966 års riksdag. Detta föranleddes av en motion, vari anfördes att sakägare inte blivit underrättade på ett sätt som de själva ansett tillfredsställande, varigenom missuppfattningar angående tillståndstvångets innebörd uppkommit. I de remissvar som tredje lagutskottet införskaffade i anledning av motionen tillstyrker länsstyrelsen i Stockholms län motionen i vad avser en effektivisering av kungörelseförfarandet. Härvid framhåller länsstyrelsen bl.a. att de nuvarande bestämmelserna från rättssäkerhetssynpunkt måste anses mindre tillfredsställande. RLF framhåller att det är angeläget att översynen kommer till stånd. Statens naturvårdsnämnd säger bl.a.: ”I de fall där dröjsmål ej skulle äventyra syftet med förordnandet är det enligt naturvårdsnämndens mening angeläget att de som berörs därav på förhand orienteras om avsikten med förordnandet och dess innebörd. Nämnden har i ”Råd och anvisningar för naturvårdsinventeringar” framhållit, att möda icke bör sparas för att hålla markägare informerade om = läget. Nämnden delar motionärernas grundtanke, att god information till sakägare är av stor betydelse och att sådan information bör komma till stånd i ökad omfattning.” Vidare framhålles, att nämnden har för avsikt att råda länsstyrelserna att vidta de upplysningsåtgärder som i varje fall kan befinnas erforderliga. ”Med hänsyn härtill och då naturvårdskungörelsen tillämpats endast kort tid finner naturvårdsnämnden ej skäl tillstyrka bifall till motionen.” Tredje lagutskottet framhåller, att utskottet i likhet med nämnden anser att underrättelser bör utsändas åtminstone i fall då endast ett fåtal markägare berörs. Utskottet förutsätter att nämnden även i fortsättningen verkar för att bestämmelserna på området tillämpas på sådant sätt att de gagnar ett förtroendefullt förhållande mellan myndighet och markägare. Mot bakgrund av dessa uttalanden, dels från statens naturvårdsnämnd, mig märkligt att det i min interpellation berörda fallet uppkommit. Det gäller här tvenne markägare, kvarnägare Nils Jönsson, bosatt i Förslövsholm i Skåne, och ambassadör Klas Böök, bosatt i Bern i Schweiz, som båda äger var sin fastighet uppe på Hallandsåsen. Jönsson förvärvade sin fastighet den 21 februari 1966. Han lät under hösten 1966 och våren 1967 plantera omkring 15 000 granplantor på cirka fyra hektar av sin mark. Böök lät samtidigt plantera cirka 5000 granplantor på cirka ett hektar. I resolution den 8 mars 1966 — sålunda ett par veckor efter det Jönsson inköpt sin fastighet — förordnade länsstyrelsen i Hallands län med stöd av 19 8 naturvårdslagen att inom visst här aktuellt område i Karups kommun icke utan länsstyrelsens tillstånd fick vidtagas vissa åtgärder, bl.a. plantering av barrskog. Detta förordnande har sedermera förlängts och gäller fortfarande. Länsstyrelsens olika förordnanden har kungjorts i länskungörelserna och i ortstidning i Halland. Då kvarnägare Jönsson är bosatt i Skåne och inte har ifrågavarande Hallandstidning, fick han sålunda inte vetskap om de av länsstyrelsen meddelade förbuden. Detsamma gäller givetvis ambassadör Böök, som är bosatt utomlands. Efter anmälan till länsstyrelsen följde polisutredning, varvid Jönsson och Böök bestred ansvar under åberopande att de ej ägde kännedom om länsstyrelsens förordnande enligt 19 8 naturvårdslagen. Länsstyrelsen anmälde dem till åtal för brott mot 37 8 naturvårdslagen, men åklagarmyndigheten underlät att väcka åtal. Den 12 september 1968 ålade därefter länsstyrelsen med stöd av 39 8 naturvårdslagen envar av Böök och Jönsson att vid vite av 10 000 kronor före den 1 juli 1969 ha borttagit de efter den 15 mars 1966 planterade granplantorna inom området. Detta datum har sedermera av regeringsrätten ändrats till den 1 januari 1971. Böök och Jönsson har i god tro planterat ifrågavarande granplantor. Länsstyrelsen har givetvis lagen på sin sida. De har kungjort sitt beslut på ett sätt, som ligger inom naturvårdskungörelsens bestämmelser, även om det synes mig föga överensstämma med den anda, som uttalats av statens naturvårdsnämnd och tredje lagutskottet. Visserligen har utskottet rekommenderat skriftlig kallelse t.ex. när endast ett fåtal markägare berörs, vilket jag finner märkligt. När det gäller att värna rättssäkerheten kan det inte ankomma på antalet markägare. Även om det som i detta fallet endast gäller två markägare, som inte fått kännedom om förordnandet, så synes det mig otillfredsställande, i all synnerhet när det får sådana konsekvenser. De berörda markägarna har hävdat, att en rimlig kompromiss borde vara möjlig. Plantorna borde kunna få växa upp några år till julgranar och därigenom giva ägarna partiell kompensation för deras kostnader för dikning och plantering. Men en sådan tingens ordning har inte kunnat accepteras av vederbörande myndigheter. Man kräver att granplantorna skall bort före årets slut vid vite av 10 000 kronor. Det synes mig som om detta ärende kunnat ordnas smidigare. Jag skulle gärna vilja vädja till jordbruksminister Bengtsson — som är känd som en praktisk man — att personligen ta sig an detta ärende och söka få det ur världen på ett rimligt sätt.
Herr talman! Det speciella ärende som herr Andreasson tog upp är jag förhindrad att närmare penetrera, då frågan har behandlats av regeringsrätten. Det finns ett utslag därifrån som jag ju inte bör diskutera. Men jag kanske ändå kan säga att bakom hela denna sak ligger något som jag hoppas att herr Andreasson och jag är överens om, nämligen att landskapsbilden på Hallandsåsen är en av de vackraste vi har i vårt land. Det finns anledning att skydda Hallandsåsen och att söka göra det på sådant sätt att det inte behöver uppstå några misshälligheter mellan de människor som bor där och oss andra som bor litet längre därifrån. Länsstyrelsen skall nu försöka ordna ersättningsfrågorna för alla sakägare genom överläggningar. Tyvärr har det hela inte kommit så långt ännu. Överläggningarna har nätt och jämt börjat. Man skall alltså nu resonera med parterna om vilken ersättning man skall ge sakägarna på det berörda området på Hallandsåsen. Vi vet för dagen ännu inte hur mycket pengar staten måste ge ut för att skydda detta område. Länsstyrelsen skall alltså ha överläggningar med bl.a. de två av herr Andreasson nämnda personerna om ersättning. Därvid kan man om nya omständigheter kan framföras mycket väl diskutera frågan om att låta plantorna stå kvar tills vidare. Det kan eventuellt ingå som ett led i överenskommelsen om ersättningsfrågan. Det är också möjligt att det kan bli fråga om tillstånd att uppföra byggnader på detta område. Allt detta skall prövas när man nu skall diskutera ersättningsfrågan. Jag hoppas bara att överläggningarna leder till det resultatet att Hallandsåsen i stort sett kan bevaras i sitt nuvarande skick och att det sker under samförstånd med de enskilda intressenterna. Frågan är alltså ännu inte slutgiltigt avgjord, herr Andreasson. Förhandlingar skall äga rum mellan länsstyrelsen och samtliga markägare om ersättningsfrågan. Därvid är det inte uteslutet att ta upp en diskussion om att de som här ”syndat” får lov att ha kvar ”synden” en liten tid. Men jag kan naturligtvis inte ge några löften, utan det får prövas om nya omständigheter har kommit fram.

Herr talman! Jag är mycket glad över det uttalande statsrådet Bengtsson gjor de här. Jag tycker det andas verklig mänsklighet. Jag är fullkomligt överens med jordbruksministern om att Hallandsåsen bör bevaras. Det är en säregen natur, och man bör bevara denna. Men därmed är inte sagt att man förstör naturen om man låter de granplantor som redan är utplanterade växa upp till julgranar. Jag vill erinra om att statens naturvårdsverk i sitt yttrande till Kungl. Maj:t framhållit att genom åtgärderna uppkommer inte omedelbart väsentlig skada på landskapsbilden. Det måste väl innebära att naturvårdsverket anser att ingen skada skulle ske om man fick dröja några år med att ta bort granplantorna. På väg hit till Stockholm flög jag över Hallandsåsen. Med tanke på det väntade svaret från jordbruksministern roade jag mig med att se ut genom fönstret på flygplanet. Jag såg då att det är ganska stora inslag av barrskog på Hallandsåsen. Det kanske är synd att det är så, men barrskogen finns där alltså redan. Och i de av mig påtalade två fallen är det ju ändå fråga om en mycket begränsad areal. När det gäller ersättningsfrågorna är jag glad över det svar jag fick. Fyra år har gått sedan förodnandet och — om bestämmelserna skulle följts, hade man under denna tid inte haft någon avkastning. Jag är tacksam för att man nu alltså tar upp hela problemet och även för att de granplantor det här gäller kanske får stå kvar och växa upp till julgranar.

Herr talman! Till detta utlåtande är fogat ett särskilt yttrande, och jag vill i anledning härav göra några korta kommentarer. Jag skall inte ta upp tiden med att närmare analysera Norrbottens Järnverks hittillsvarande verksamhet och utveckling och de kapitaltillskott som under de gångna åren med jämna mellanrum har måst tillskjutas för att hålla företaget flytande. Redogörelse härför char ju lämnats i Kungl. Maj:ts proposition 78. Av denna redogörelse framgår det att den företagsekonomiska skötseln av NJA varit långt ifrån tillfredsställande. Man kan vidare konstatera att den resultatmässiga utvecklingen och redovisningen av företagets verksamhet inte har skett med den öppenhet man kanske haft rätt att begära. För NJA gäller visserligen speciella målsättningar, bl.a. av sysselsättningspolitisk natur. Men även med hänsyn till denna målsättning, som vi i stort varit överens om, har det inte förelegat några hinder för att NJA liksom sina konkurrenter inom det enskilda näringslivet drivit företaget efter mer företagsekonomiska grunder. Att som i propositionen förklara de resultatmässiga svårigheterna under den senaste tioårsperioden med bl.a. sjunkande priser och avsevärt stegrade lönekostnader räcker inte som förklaring till det dåliga resultatet av företagets verksamhet. Sam ma bekymmer har ju förelegat för hela det svenska näringslivet, men där har man i stort fått lita till egna resurser och fått ta sig själv i kragen och anpassa sig till det förändrade marknadsläget. I Kungl. Maj:ts proposition 121 förra året om bildandet av ett statligt förvaltningsbolag har bl.a. NJA överförts till detta bolag. Departementschefen har där anfört, att de särskilda syften som motiverat det statliga engagemanget i NJA och det förhållandet att företaget på grund härav har speciella förluster gör att företaget i viss mån måste särbehandlas. Det är, säger departementschefen, inte rimligt att belasta förvaltningsbolaget med löpande förluster som sammanhänger med sådana särskilda engagemang. Dessa förluster bör i stället täckas med medel som i särskild ordning ställs till förfogande av riksdagen. Detta har vi varit överens om, men riksdagen bör ju i så fall få en särskild offert som skall gälla för sådana uppgifter. I propositionen 78, som utskottet nu haft att behandla, har begärts ett kapitaltillskott om ytterligare 100 miljoner kronor för att täcka ackumulerade förluster. Vidare redovisas frågan om nedskrivning av bolagets kapital från 300 till 200 miljoner kronor. När det gäller kapitaltillskottet har utskottet varit enigt om att tillstyrka begärda belopp. Vad ledamöterna i moderata samlingspartiet har frågat sig är väl om detta belopp är tillräckligt för att sätta NJA på fötter, om företaget härigenom är sanerat och nollställt och i fortsättningen i Statsföretag AB:s modersfamn skall växa sig starkare och klara sig självt. Anledningen till den frågan är motiverad med tanke på de värderingar av företagets avkastningsmöjligheter som redovisats under senare tid. På grund av att värderingen av NJA vid uppgående i Statsföretag AB är hemligstämplad av någon anledning, kan jag tyvärr inte använda mig av innehållet i detta värderingsinstrument här i kammaren, men allmänt kan väl sägas att utsikterna för företagets lönsamhet på såväl kort som lång sikt bedömts som negativa. Det är detta som ger oss anledning att ifrågasätta om dagens beslut i kapitalfrågan löser morgondagens problem. Jag avser här givetvis inte de medelsbehov som i framtiden kommer att erfordras för investeringar och utbyggnader och som av företaget kan disponeras genom kommande vinstmedel eller genom lån i öppna marknaden. Vid behandlingen i statsutskottets femte avdelning har herrar Olhede och Svärd förklarat att genom dagens beslut är företaget ekonomiskt nollställt, och man räknar i fortsättningen med att genom bidrag och lån från AMS samt lån i öppna marknaden kunna finansiera de rationaliseringar inom företaget som skall göra det mer ekonomiskt lönsamt. Herr talman! Jag har noterat dessa uttalanden med tillfredsställelse och även att Statsföretag AB säger sig i enlighet med sitt ägaransvar vilja verka för att ett företagsprogram med ett strikt företagsekonomiskt mål utarbetas och fastställes. I uttalandet har man gjort en reservation, nämligen att detta mål är åtskilt från eventuella samhällsekonomiska mål, som staten mot särskild ersättning kan uppställa för NJA. Jag har tolkat detta uttalande så att det gäller om riksdagen i framtiden skulle ge NJA nya uppgifter som ligger utanför företagets nuvarande målsättning. Jag är fullt klar över att man i dag har svårt att sia om framtiden, den svårigheten gäller i dag mer än någonsin för alla företag och är beroende av många omständigheter som det enskilda företaget inte råder över, bl.a. den ekonomiska politiken, den allt hårdare konkurrensen från utlandet och en konjunkturavmattning som kanske ligger ganska nära i tiden. Men, herr talman, vad jag med denna kommentar varit angelägen att slå fast är att genom det kapitaltillskott som ett enhälligt utskott bifallit och med den nedsättning av aktiekapitalet som aviserats, så är Norrbottens Järnverk därefter nollställt, och någon begäran om ytterligare tillskott av statsmedel på grund av gamla synder skall inte ifrågakomma. Herr talman! Jag har inget annat yrkande än bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Herr Ottossons anförande ger anledning endast till några få kommentarer från min sida. Först gäller det herr Ottossons delvis underförstådda kritik av en bristande öppenhet i redovisningen av NJA:s utveckling och ekonomiska situation. Jag tror att man kan påstå att den redovisning av företagets utvecling och aktuella situation som förekommer i propositionen motsvarar alla de krav på öppenhet som vi har anledning att ställa på statliga företag, liksom också på privata. Jag skall inte här, bl.a. med hänvisning till den rätt utförliga historiken i propositionen, gå in på NJA:s förflutna. Herr Ottosson säger att det varit ett anmärkningsvärt dåligt resultat, och att det inte går att som förklaring härtill enbart hänvisa till att företaget särskilt under 1960-talet mött sjunkande priser och höjda kostnader, ty det har gällt även andra företag i Sverige.

Sedan har företaget dessutom drabbats av vissa speciella problem, som är väl bekanta för kammaren och som också är redovisade i propositionen, bl.a. den belastning som planetvalsverksinvesteringen har inneburit för företaget, en belastning som dess värre fortfarande ligger kvar i företaget. Dessutom mötte företaget 1960 talets ändrade konjunktur med en produktionsinriktning som inte var anpassad till efterfrågan. Herr Ottosson tog upp vissa principiella uttalanden om Statsföretag AB:s verksamhet. Han betonade det principiella kravet att företaget skall ha ersättning för de prestationer som ägaren-staten-riksdagen ålägger företaget och som går utöver vad som företagsekonomiskt är rimligt att bära. I sådana fall, och herr Ottosson hänvisar till fjolårets proposition om förvaltningsbolaget, skall Statsföretag AB ha möjlighet att lämna offert på den extra kostnad som företaget ikläder sig genom de engagemang företaget åläggs. Han frågar nu varför det inte har blivit ett sådant offertförfarande här. Ja, det är inte så konstigt. Offertförfarandet gäller ju nya engagemang, och det första exemplet hittills på ett nytt engagemang är gruvbrytningen i Stekenjokk. När det däremot gäller Norrbottens Järnverk är det fråga om förluster som uppstått i det förflutna, alltså innan Statsföretag AB hade något ägaransvar för företaget. Det är för att täcka de gamla förlusterna som vi nu går till riksdagen. Detta betyder också, herr Ottosson, att något ytterligare bidrag för att täcka gamla förluster vid NJA inte kommer att föreslås. Om första kammaren följer andra kammarens beslut — och det är väl, herr talman, en rimlig prognos — kommer Norrbottens Järnverk att i förhållande till det förflutna vara ekonomiskt nollställt. Aktiekapitalet har på NJA:s bolagsstämma, som förutskickats i propositionen, nedskrivits med 100 miljoner kronor. Syftet har just varit att ge företaget en mera realistisk bas när det nu går att förverkliga den målsättning som vi har ålagt företaget, nämligen att det skall komma ut ur sin förlustperiod och bli självbärande. Det investeringsprogram, som utarbetades av den gamla styrelsen och som överlämnades till industridepartementet i september månad, har — som också framgår av propositionen — varit föremål för analys i departementet och sedermera även i Statsföretag AB. Detta investeringsprogram är man nu i färd med att förverkliga. Omfattningen av programmet, som i den ursprungliga framställningen uppskattades till 130 miljoner kronor, är med den nya kostnadsberäkning, som redovisats i propositionen, nu uppskattad till 160 miljoner kronor. Programmet syftar till en utvidgad kapacitet inom redan etablerade verksamhetsområden. Fyra femtedelar av detta program föreslogs av Statsföretag AB i skrivelse till departementschefen böra komma = till stånd omedelbart, medan däremot vissa ytterligare utredningar borde ske beträffande investeringsprogrammet för manufaktureringen. I stort sett har jag anslutit mig till Statsföretag AB:s värdering. Nu har detta uppfattats som ett avståndstagande från önskvärdheten av att driva manufaktureringen inom verket vidare. Det är självfallet ett missförstånd, och jag vill gärna utnyttja detta tillfälle att verkligen understryka att det är ett mycket allvarlig missförstånd, om någon fortfarande lever i den tron. Dagens läge i verket är att götoch tackjärnsproduktionen ger ett för litet material för att man till fullo skall kunna utnyttja de avsättningsmöjligheter som den nuvarande konjunkturen erbjuder för järnoch stålprodukter. Hela verkets konkurrenskraft, och konkurrenskraften just inom manufaktureringen, är beroende av ekonomin i götoch tackjärnsproduktionen. Därför är en prioritering av den metal lurgiska delen i dag helt naturlig. Enligt min bedömning är det därför också rimligt och riktigt att en ny hytta och ett stålverk står först i investeringsprogrammet. Jag kan meddela kammarens ledamöter att en lay-out är beställd hos ett konsultföretag och att ett första utkast väntas föreligga redan i mitten av juni. Fartygsprofilerna inom manufaktureringsområdet är den produkt för vilken NJA är internationellt mest känd och framstår som något av en teknisk pionjär. Den sektionen kommer att vidareutvecklas, och över huvud taget hoppas vi för framtiden på en ökad manufakturering i verket för varvens räkning. Det är en ambition som för övrigt avspeglar sig i sammansättningen av den nya styrelsen — den har ju tillförts framstående varvsexpertis. Inom <plåtmanufaktureringen och stålbyggnadssektorn drivs arbetet vidare. Det är självklart — jag vill understryka det -— att verket i dag står på den grund som lades under 1960-talet. Det är inte fråga om att bryta den utveckling som inleddes under 1960-talet, utan om en vidareutveckling. Jag vill gärna i dag passa på tillfället att uttala en uppskattning av den pionjärinsats som utfördes av den nu avgångne verkställande direktören vid genomförandet av moderniseringen av järnverket under 1960-talet. Det är, herr talman, en tro på framtiden som har bestämt programmet för Norrbottens Järnverk, samtidigt som vi måste bevara insikten om de mycket stora svårigheter och problem som ännu återstår att lösa för verket. Men det är inom och av NJA självt som NJA:s problem skall lösas. Det är på styrelsen, företagsledningen och de anställda i verket som ansvaret nu vilar att genomföra investeringsprogrammet, och även målmedvetet genomföra den vardagsrationalisering som är en nödvändig förutsättning för att företaget skall bli självbärande. Att företaget måste bli självbärande är inte bara ett uttryck för ägarens, skattebetalarnas, naturliga krav på företaget utan lika mycket ett krav som måste uppfyllas av hänsyn till de anställda, då det bara är i ett företag som självt kan klara sina kostnader som vi kan nå den arbetstillfredsställelse vi eftersträvar i våra företag. Men det är vidare nödvändigt att nå detta mål med hänsyn till betydelsen av Norrbottens fortsatta industrialisering.

Jag kan i och för sig väl inse de teoretiska argument som kan anföras för en sådan lösning, men tills vidare vill jag avvisa den. Det är visserligen sant att det föreligger bestämda lokaliseringsnackdelar för ett järnverk uppe i Luleå, men det finns samtidigt lokaliseringsfördelar. Jag tror därför att vi nu har valt en bättre lösning genom att ge företaget uppdraget att med det stöd företaget har fått sträva efter att täcka sina kostnader utan några ytterligare, fortlöpande bidrag från ägarens sida och naturligtvis på sikt också ge avkastning. Jag tror att det är viktigt att understryka, när vi i dag i kammaren diskuterar NJA, att detta är en uppgift som vi inte får förvänta oss att företaget skall kunna klara på kort sikt. Det är också viktigt att i debatten framhålla och att det finns i protokollet, att det investeringsprogram som har redovisats i propositionen icke skall uppfattas som en maximiram inom vilken företaget har att begränsa sig. I den mån en utvidgning av programmet visar sig erforderlig och riktig — och jag är övertygad om att så kommer att bli fallet — bör naturligtvis en utvidgning komma till stånd. Jag förutsätter då att den finansieras i de former som gäller för företag i allmänhet här i landet. Låt mig avslutningsvis, herr talman, understryka det värde som enligt min mening bör tillmätas det förhållandet att riksdagens behandling i år av frågan om NJA kunnat ske i full enighet. Denna enighet är av stort värde för företagets ledning och anställda. Jag kan, herr talman, försäkra kammaren att det förtroende som en enhällig riksdag nu visar NJA kommer företaget och alla dess anställda att lägga ner alla ansträngningar på att visa sig motsvara.

Herr talman! Det finns ingen större anledning för mig att gå in i ett bemötande. Vad jag sade beträffande den fråga som närmast föranledde min kommentar har ju i stort sett bekräftats av statsrådet Wickman. På vårt håll ville vi tolka departementschefens förslag på det sättet att genom att ytterligare 100 miljoner kronor tillförs Norrbottens Järnverk har den sanering skett som skall lägga grunden till att företaget i fortsättningen skall drivas efter företagsekonomiska principer och så småningom förhoppningsvis också ge vinst. Att läget med andra ord numera är nollställt har departementschefen sålunda bekräftat.

Det finns många människor som förstår dessa saker relativt bra — till dem räknar jag inte mig själv — och som har för sig att NJA är tämligen nedslitet och att det kommer att fordras ganska stora belopp för att göra det till ett rationellt och funktionsdugligt järnverk. Därför har vi ansett att det inte är säkert att 100 miljoner räcker och att det kanske hade varit bättre att säga sanningen på en gång. Nu har vi fått höra att 100 miljoner skall räcka, och jag uttalar min tillfredsställelse över detta. Departementschefen talade i senare delen av sitt anförande om NJA:s lokaliseringspolitiska karaktär, och därom har vi alla varit överens.

Skall man rationalisera företaget, måste man göra det genom att anskaffa moderna maskiner, vilket kommer att minska antalet anställda, även om det ökar produktionen. Därför tror jag att det är minst lika angeläget att man till denna bygd, där man nu har en basorganisation, försöker att lokalisera mindre industrier, som möjligtvis kan använda några av Norrbottens Järnverks produkter. Från lokaliseringssynpunkt är det lika värdefullt att få järnverket inramat av ett antal mindre och medelstora industrier som att satsa otroligt stora belopp på ett enda företag, som kanske i framtiden får allt svårare att hävda sig i den interi ationella konkurrensen.

Herr talman! Konstitutionsutskottets utlåtande nr 34 behandlar propositionen 103 angående organisation av den statliga länsförvaltningen i de delar som rör ansvarsfördelningen mellan stat och kommun. I motioner har krävts att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t skall anhålla att den nya parlamentariska beredning som regeringen tillsätter om den regionala samhällsförvaltningens uppgifter och organisation skall inrikta sig på ett vidgat och fördjupat inflytande över samhällsplaneringen för primäroch landstingskommuner, vidgad och fördjupad länsdemokrati samt förbättrade möjligheter att utveckla samarbetet mellan landsting och primärkommuner. Detta yrkande har följts upp i reservation 1 till konstitutionsutskottets utlåtande. Enligt centerns mening är det allvarligt och beklagligt att frågorna om den regionala sambhällsförvaltningen inte har handlagts av regeringen på ett sådant sätt att en länsdemokratireform — således en verklig reform — nu kan inledas. Naturligtvis måste en lekmannabaserad länsstyrelse dock vara att föredra framför nuvarande system med ensamrådande landshövdingar, och på den grundvalen kan man ju hälsa regeringens förslag med tillfredsställelse, men endast som ett provisorium.

Centern har vid upprepade tillfällen gett uttryck åt de här kraven, och de kvarstår oförändrade. I dagens läge måste särskild vikt fästas vid den regionala utvecklingsplaneringen, eftersom den kommit att bli av allt större betydelse för medborgarna. Allt kraftigare har det kravet rests att länens invånare skall ha direkt politiskt inflytande över den regionala utvecklingsplaneringens utformning. Den länsplanering som nu tillämpas är i huvudsak statlig och ger alltså inte länets invånare några direkta möjligheter till inflytande och kontroll. Den regionala utvecklingsplaneringen måste sålunda bli en uppgift för landstinget. Vi har från centern vid upprepade tillfällen framfört också detta krav. Nu har regeringens uppfattning, såsom understrukits i propositionen, uppenbarligen varit att den kommunala demokratin inte skall vara företrädd i länsstyrelsen utan endast att länsstyrelsen skall vara tillförsäkrad kommunal erfarenhet. Som värdefullt vill vi dock i det sammanhanget betona uttalandena i propositionen om att landstinget före valet av medborgarrepresentanter till länsstyrelse får inhämta förslag från länsavdelningen av Svenska kommunförbundet och att den planeringsberedning som förordas för länsstyrelsen bör kunna bli ett forum för viss kontakt mellan länsförvaltningen och kommunerna, primärkommunerna såväl som landstingen.

I regeringens direktiv till den nya beredningen återfinner man samma passiva för att inte säga negetiva attityd till länsdemokratin. Någon positiv värdering av länsdemokratiutredningens förslag lämnas inte. Det framhålls i direktiven endast att beredningen skall överväga fördelningen i stort av samhällsuppgifterna mellan stat och kommun. Det ägnas i de här direktiven större uppmärksamhet dels åt uppgiftsfördelningen inom den kommunala sektorn mellan primäroch sekundärkommuner, dels åt uppgiftsfördelningen inom den statliga sektorn mellan centrala och regionala organ, men beträffande det sistnämnda utsägs att övervägandena bör innefatta principiella frågor rörande lämplig organisation inom den statliga förvaltningen. Det är enligt vår mening uppenmart att detta inte kan förenas med länsdemokratilinjen, eftersom det begreppet måste innebära att de statliga uppgifterna på länsplanet i huvudsak borde flyttas över till länsparlamentet, d.v.s. landstinget. Vi har i motioner från centerhåll, som följts upp i reservation 1, anfört att den nya parlamentariska beredningen av dessa frågor borde inriktas på en vidgad och fördjupad länsdemokrati i överensstämmelse med 1964 års riksdagsuttalande. Vi godkänner för dagen provisoriet med den föreslagna förändringen av den statliga länsförvaltningen men yrkar på att samtliga tio medborgarrepresentanter i nya länsstyrelsen får utses av landstinget enligt den motivering vi har anfört. Enligt regeringens förslag skall endast fem av dessa medborgarrepresentanter utses av landstinget. Med detta ber jag, herr talman, att få yrka bifall till den vid konstitutionsutskottets utlåtande nr 34 fogade reservationen 1 av fru Segerstedt Wiberg m.fl.

Herr talman! Det är inte min avsikt att gripa in i den diskussion mellan reservanter och utskottsföreträdare som naturligen har sin plats här, men då dessa frågor om arten av det provisorium riksdagen nu går att besluta om har kommit in i den allmänna debatten, vill jag gärna göra några principiella randanmärkningar. Jag tror att det är angeläget att man gör klart för sig att existensen av ett ledande regionalt organ, med en kraftig förankring i den lokala opinionen, alltmer håller på att bli en av många accepterad lösning.

Vi konstaterar att det för närvarande existerar mycket olika förutsättningar i olika län. Stockholmsområdet har redan, genom regeringens initiativ, fått en förändring i den regionala planeringen, så att huvudansvaret helt förts över på en medborgerlig representation. Å andra sidan föreligger en ytterlighetssituation på Gotland, där landstinget avskaffas och följaktligen den statliga länsstyrelsen helt får ansvaret för den regionala planeringen i direkt samarbete med en enda kommun. Dessa betraktas emellertid som särfall, och från regeringens sida har klargjorts att de inte skall betraktas som normgivande eller bestämmande för hur man önskar ha det i landet i övrigt. Men mellan dessa ytterligheter ligger en rad synnerligen olika regioner, för vilka det inte går att planera enligt ett enhetligt mönster. Vi har mycket små län, med endast fyra, sex eller åtta kommuner. Vi har å andra sidan mycket stora län med väldiga geografiska avstånd eller stora befolkningstal. I en situation där man eftersträvar en mer slutlig lösning hoppas jag att länsberedningens prövning även kommer att innebära en omprövning av de nuvarande länens omfång och struktur. Det vore helt orimligt om man skulle beröva länsberedningen möjligheten att självständigt ta ställning till frågan om de länsgränser som drogs upp 1634 och sedan dess hunnit bli utomordentligt inaktuella. Jag hoppas alltså att den möjligheten verkligen kommer att beaktas i länsberedningen, så att det slutliga ställningstagandet om medborgarförankringen kan grunda sig på cen mera enhetlig regioneller länstyp än den nuvarande. I avvaktan på detta ställningstagande är det emellertid en tendens som jag gärna vill varna för, nämligen att de statliga centrala verken själva upparbetar storregioner, som lägger sig som en fjärde förvaltningsnivå mellan de existerande länen och organisationen på riksplanet. Det kan inte vara ändamålsenligt och riktigt att man, innan man har tagit slutlig ställning till vad som skall vara den optimala länsstorleken, inarbetar en sådan fjärde planeringsnivå. Det finns exempel, inte bara från de verk som sorterar under kommunikationsdepartementet utan även från åtskilliga andra. Det karaktäristiska är att dessa storregioner icke sinsemellan sammanfaller utan att de tvingar dem som arbetar på länsplanet att ha ett länsövergripande samarbete inom starkt skilda regionala områden. På länsplanet för detta med sig en känsla av att man är beroende av en ganska tillfällig bedömning från centrala verks sida i fråga om var den ena delen av länet hamnar i ett sammanhang och var den andra hamnar i ett annat sammanhang. På omslaget till planverkets tidskrift Plan fanns för något år sedan en bild av hur dessa regioner lappade över varandra. Detta framställdes då som om svårigheterna var relativt små. I själva verket visade dessa kartor att det här var fråga om att bryta sönder den nuvarande regionala indelningen utan att man ersatte den med en genomtänkt, samlad, ny administrativ enhet.

Annars kommer vi under perioden fram till dess att regering och riksdag på nytt tar ställning tillfrågan om hur den regionala planeringen skall ske att råka in i ett läge, som med all sannolikhet kommer att innebära ett minskat medborgarinflytande i stället för det förbättrade medborgarinflytande som såväl regeringen som utskottsmajoriteten och reservanterna önskar.

Herr talman! Frågan om vårt styrelseskick, frågan om demokratins faktiska funktion, har för folkpartiet alltid varit ytterligt angelägen. Under de senaste åren har denna fråga stått i centrum för en livlig och ingående debatt i många olika sammanhang. En särskild arbetsgrupp med Gunnar Helén som ordförande har diskuterat igenom hela problematiken. I en rapport, ”Demokrati och medinflytande”, har åtskilliga konkreta förslag presenterats. Vid landsmötet hösten 1969 stod helt följdriktigt dessa frågor på dagordningen och föranledde viktiga principiella beslut. Dessa ligger i sin tur till grund för den partimotion som väcktes vid årets riksdag med förslag till åtgärder för att stärka demokratin. Folkpartiets engagemang i dessa frågor och dess konkreta förslag torde sålunda vara väl kända. Jag kan därför fatta mig kort och vill endast antyda problematiken och ange den övergripande målsättningen. Man torde tveklöst kunna konstatera att många människor känner sig främmande och maktlösa inför politiken. Distansen mellan styrande och styrda växer. Detta är själva utgångspunkten för resonemanget i motionen, där frågan utvecklas närmare: ”Den bättre utbildningen har givit allt fler medborgare förmåga att vara med och diskutera och besluta om gemensamma angelägenheter. Den möjligheten har inte tillvaratagits. Tvärtom har i stället politikens alltmer tekniska karaktär, de större avstånd som följt med kommunsammanläggningarna och det minskade antalet förtroendeposter verkat i motsatt riktning. Demokratin riskerar att utvecklas till en distandsdemokrati med ökande politisk frånvändhet hos betydande medborgargrupper, kombinerad med överslag från militanta minoriteter. Vår strävan måste vara att göra den till en närdemokrati.” Bland de åtgärder som bör vidtagas för att förverkliga denna målsättning om närdemokrati skall jag nämna endast vad som har relevans i detta sammanhang, nämligen krav på decentralisering. En decentralisering av beslutsfattande måste otvivelaktigt skapa bättre möjligheter för flertalet människor att göra sina synpunkter gällande. Denna fråga har nu aktualiserats i samband med det förslag till partiell omorganisation av den statliga länsförvaltningen som lagts fram i proposition 103. I en partimotion i anslutning till denna proposition har folkpartiet utvecklat sin syn ytterligare. Vid översynen av uppgiftsoch ansvarsfördelningen mellan stat och kommun måste målet vara att stärka det primärkommunala inflytandet, heter det. Statlig detaljreglering bör inte förekomma på de områden där primärkommunen har det ekonomiska ansvaret. När det gäller den regionala förvaltningen är saken otvivelaktigt mera komplicerad och fortfarande oklar trots alla de utredningar som företagits under 1960-talet. En översyn är därför mycket angelägen. Folkpartiets principiella hållning framgår av den nyss nämnda motionen. En reform av länsförvaltningen bör inriktas på att skapa ett decentraliserat beslutsfattande, framhåller vi. Staten bör uppställa ramarna medan de regionala myndigheterna bör svara för detaljutformningen. Detta bör ordnas dels genom att uppgifter från den centrala statsförvaltningen förs över till statliga regionala instanser, dels genom att ansvaret för detaljutformningen av regionalpolitik och samhällsplanering förs över till organ med regionalt politiskt ansvar. Från demokratisk synpunkt är det nödvändigt, heter det vidare i motionen, att medborgarnas valda representanter får ett ökat inflytande över den regionala samhällsplaneringen i former som gör det möjligt för medborgarna att av dessa representanter utkräva ett direkt politiskt ansvar. En lämplig form för detta är att landstingen övertar ansvaret för delar av den centrala och regionala statliga verksamheten. Konstitutionsutskottet anför i sitt utlåtande att riksdagen inte nu genom ett ställningstagande i fråga om uppgiftsoch ansvarsfördelningen skall föregripa det förslag som en parlamentarisk utredning skall arbeta fram. Det skall ingalunda förnekas att det finns visst fog för en sådan uppfattning. Vi har dock något klarare velat ange efter vilka huvudlinjer utredningen bör arbeta, något tydligare markera själva färdriktningen. Detia utgör bakgrunden till den reservation som är fogad till utskottets utlåtande. Jag ber att få yrka bifall till denna.

Herr talman! I den proposition som ligger till grund för de utskottsutlåtanden som vi nu har att behandla föreslås att riksdagen skall godkänna vissa riktlinjer för en partiell reform av den statliga länsförvaltningen. Detta ärende har varit uppdelat på två utskott. Konstitutionsutskottet har haft att behandla frågan om ansvars fördelningen mellan stat och kommun. Det är väl i det sammanhanget skäl att erinra om att departementschefen i propositionen meddelar att vissa utredningar skall företas och att han har fått bemyndigande att tillkalla sakkunniga. I utskottsutlåtandet finns angivet vad dessa utredningar skall syssla med. I beredningar skall frågor som här är aktualiserade tas upp. Det gäller uppgiftsfördelningen inom den statliga sektorn mellan centrala och regionala organ och uppgiftsfördelningen inom den kommunala sektorn mellan primäroch sekundärkommuner. Likaså skall man överväga fördelningen i stort av samhällsuppgifterna mellan stat och kommun. Därutöver finns utredningen beträffande den kommunala demokratin. I propositionen har departementschefen ansett att man nu inte bör med några ställningstaganden föregripa det arbete som dessa utredningar har att utföra. Utskottsmajoriteten har för sin del helt anslutit sig till denna uppfattning. Det bör inte vara någon styrning. Vad jag förstått av herr Richardsons inlägg så ansåg han att det fanns ett visst fog för utskottets ställningstagande i det stycket. Och med stöd bl.a. av detta uttalande ber jag, herr talman, att få yrka bifall till utskottets förslag i detta utlåtande.

Herr talman! Som väl redan framgått av de anföranden som hållits gäller det nu en partiell reform, en delreform om man så vill. Det som begärs är riksdagens godkännande av vissa riktlinjer för en reform — som utskottet uttrycker det — av den statliga länsförvaltningen, en reform som syftar till de organisationsförändringar som nu behövs för att viktiga samhällsuppgifter skall kunna lösas på bästa möjliga sätt. Ett mera definitivt ställningstagande till frågan om den regionala samhällsförvaltningens uppgifter och organisation berör i hög grad just uppgiftsfördelningen mellan stat och kommun. Det är en fråga som enligt departementschefen kräver att de hittills gjorda utredningarna sammanfattas och kompletteras i en parlamentarisk utredning. Vad vi här skall besluta gäller vissa delar av länsförvaltningens organisation, och det är sålunda ingen slutgiltig lösning. Det berör emellertid vissa viktiga områden av länsförvaltningen — frågan om samordning av vissa beslutsfunktioner på länsplanet, sättet för valet av den blivande länsstyrelsen och även formerna för förvaltningsrättsskipningen på länsplanet. Det är kanske framför allt de två sista frågorna som fångat det största intresset. Den som tilldragit sig speciellt intresse är den som gäller sättet för val av länsstyrelse. Det är också i den frågan som det i utskottet har kommit fram olika meningar. I stort kan man säga att vi i utskottet är eniga om huvudlinjen. Vi är i stora drag eniga om den reform som här föreslås och vi är eniga om att en länsstyrelse skall väljas som består av tio ledamöter med landshövdingen som ordförande. Vi är också eniga om samordning av vissa beslutsfunktioner på länsplanet såsom här har föreslagits. Jag skall begränsa mig till att behandla de områden där vi har kommit till skiljaktiga meningar inom utskottet. Det gäller alltså dels frågan om rättsskipningens organisatoriska ställning, dels frågan om sättet att utse lekmän i länsstyrelsen. Vad gäller den första frågan, om rättsskipningens organisation, så är det på det sättet att länsförvaltningsdomstolarna enligt propositionen skall organisatoriskt ingå i länsstyrelsen. Såvitt man kan förstå av propositionen — det är inte helt klart utsagt — är det också meningen att domstolarna i viss utsträckning skall ha personal gemensam med länsstyrelsen. Det blir alltså en viss personalunion mellan det dömande organet och länsstyrelsens or ganisation i övrigt. En sådan organisation kan vi som står för reservationen inte finna helt tillfredsställande.

Vi tror därför att en förvaltningsdomstol, organiserad på det sätt som här har föreslagits, inte kommer att få den helt oberoende och jävsfria ställning som ett sådant organ självfallet bör ha. Vi finner det angeläget att åtminstone ordföranden och föredraganden i det dömande organet ägnar sig åt denna uppgift helt fristående från länsstyrelsen och att detta bör vara en av riktlinjerna för den kommande omorganisationen. Vi anser att detta är en väsentlig, principiell fråga som det är angeläget att riksdagen tar ställning till och att riksdagen bör ge Kungl. Maj:t sin mening till känna. Jag kommer alltså, herr talman, att på denna punkt yrka bifall till reservation 1 vid statsutskottets utlåtande nr 132. När det gäller att utse lekmän i länsstyrelserna är vi ense inom utskottet så till vida att vi anser att tio ledamöter med landshövdingen som ordförande skall utses och att en del av ledamöterna skall vara utsedda av landstingen. Däremot skiljer sig våra uppfattningar om hur många som skall väljas av landstingen och hur många som skall utses av Kungl. Maj:t. På den punkten kan man säga att det går en viktig principiell skiljelinje mellan utskottsmajoriteten och reservanterna. Reservanternas linje är gemensam så till vida att vi anser att en majoritet av lekmännen i länsstyrelserna bör väljas politiskt av landstingen, medan man i propositionen och utskottets majoritet anser att landstingen skall välja fem ledamöter och Kungl. Maj:t fem samt att landshövdingen skall vara ordförande. Det innebär att de av Kungl. Maj:t utsedda ledamöterna blir i majoritet. I denna fråga har vi två olika reservationer. Den ena som är från folkpartiet och moderata samlingspartiet föreslår att sex ledamöter av länsstyrelsens lekmän skall väljas av landstingen. Den andra reservationen från centerpartiet föreslår att alla tio ledamöterna skall väljas av landstingen. Vi har således stannat för den linjen att en majoritet bestående av sex Iledamöter bör väljas av landstingen och så långt har vi samma uppfattning som moderata samlingspartiet i den reservation där detta yrkande ingår. Däremot skiljer sig våra uppfattningar beträffande motiveringarna. Vi hävdar från folkpartiets sida att det beslut som riksdagen nu kommer att fatta bör markera en verklig demokratisering av länsförvaltningen. Alldeles oavsett att vi ännu inte kan ta ställning till frågan om uppgiftsfördelningen mellan stat och kommun anser vi det nödvändigt att en majoritet av länsstyrelserna väljes av landstingen, vilka sålunda har ett direkt ansvar inför medborgarna. Detta finner vi så mycket mera angeläget som det sannolikt, såvitt man förstår, kommer att dröja åtskilliga år innan en samlad lösning av den regionala samhällsförvaltningens organisation kan komma till stånd. Det är klart att skäl kan anföras för att hela länsstyrelsen skall tillsättas genom politiska val. Vi anser emeilertid att praktiska skäl talar för att det bör finnas möjlighet att komplettera den politiskt valda sammansättningen med företrädare för speciella intresseområden, som annars kanske inte skulle bli så väl tillgodosedda. Det kan gälla företagsoch industrivärlden, arbetsmarknadens parter och vissa andra områden som bör vara företrädda inom länsstyrelsen. Vi vet av erfarenhet hur svårt det kan vara att vid politiska val samordna de olika politiska partierna och de många intressen som där bryts mot varandra och få en sådan sammansättning att den verkligen tillgodoser alla de intressen som i ett sammanhang som detta bör vara tillgodosedda. Med det anförda, herr talman, kommer jag att yrka bifall även till reservation 2 a vid statsutskottets utlåtande nr 132 och reservation 3 a beträffande motiveringen.

Herr talman! Frågorna kring den regionala samhällsförvaltningens uppgifter och organisation har under senare år framstått som mycket angelägna, och det är uppenbart att de kräver reformer. Vi är alla medvetna om att det finns uppenbara brister i nuvarande länsförvaltning både vad gäller samordning och avsaknad av förankring i en kommunal självstyrelse. Utvecklingen har medfört ett ökat krav på samhällsplanering, varvid naturligtvis översiktlig planering inte är minst viktig, och det har alltmer framstått som självklart att tyngdpunkten i den planeringen bör ligga på länsplanet. Det är förresten flera år sedan riksdagen fastslog detta. Den statliga länsförvaltningen har nu hand om de flesta samhällsuppgifterna på länsplanet — det är länsstyrelsen med landshövdingen som i princip har avgörandet i sin hand. Det finns dessutom statliga länsnämnder, s.k. lekmannanämnder, men de får sina riktlinjer från det centrala ämbetsverket, och det är alltså ett hårt bundet system, som också medför att det kan vara svårt att få en regional samordning till stånd. Vad som under åren alltmer framstått som det stora problemet är bristen på förankring i kommunal självstyrelse. Medborgarna i ett län har ej något politiskt inflytande över frågor som rör länet. Jag undantar då landstingets nuvarande arbetsuppgifter, som ju är begränsade till i huvudsak sjukvårdens område. Frågor inom en primärkommun handlägges av personer som har politiskt ansvar — något annat är naturligtvis otänkbart. Förhållandet är ju detsamma med riksfrågor, men i mellanledet, om jag får uttrycka mig så beträffande regionfrågorna, handlägges samhällsfrågorna av statliga länsorgan, en ordning som man kan finna besynnerlig och långt ifrån demokratisk. När kravet på ökat medborgarinflytande även på länsfrågorna under senare år rests allt starkare har resonemangen följt två linjer. Den ena gäller lekmannamedverkan i länsstyrelsen, t.ex. såsom i de statliga länsnämnderna. Sådan lekmannamedverkan har i varje fall ett sken av medborgarinflytande, men man kan inte på något sätt kalla det för länsdemokrati. Jag tror inte att någon som tjänstgjort i t.ex. en länsskolnämnd, även om vederbörande varit vald av landstinget, upplevt det så, eftersom ledamöterna ej har det politiska ansvar som man har i andra sammanhang. De har med andra ord inte kopplat in det partipolitiska ansvaret. Den andra linjen, att skapa länsdemokrati, vilket i praktiken innebär att landstingen ombildas till länskommuner med uppgifter över hela det politiska fältet, har efter hand tillförts allt fler anhängare. År 1964 uttalade riksdagen enhälligt att det var angeläget att stärka den kommunala självstyrelsen på det regionala planet. Samma år tillsattes den utredning som sedermera, år 1968, lade fram det principförslag som skulle förverkliga idén om länsdemokratin. Utredningen var enig. Enligt länsdemokratiutredningen skulle stora statliga uppgifter på länsplanet överföras till landstinget, t.ex. planeringsfunktion för skolförvaltningsfrågor, lokaliseringsfrågor m.m., och landstinget skulle helt naturligt ha ansvaret för den översiktliga länsplaneringen. Förslagen från utredningen mottogs mycket positivt av många remissinstanser, inte minst från kommunalt håll. Om man då har bakgrunden klar — det en hälliga riksdagsbeslutet år 1964, den eniga utredningen och de positiva re missvaren — då förväntar man sig att reformarbetet länkas in efter den linjen. Men propositionen 103, som vi har att behandla i dag, följer inte detta mönster utan kopplar i stället in på linjen med lekmannastyrelser. Propositionen gäller helt naturligt, vilket sagts fiera gånger i dag, endast en partiell reform. Något annat är inte möjligt, här fordras det fler utredningar. Men inriktningen mot en lekmannabaserad statlig länsstyrelse är ändå uppenbar. Vi kan från centern acceptera detta i dag men inte för en framtid. Jag vill dock poängtera att regeringens förslag till lekmannastyrelse är bättre än det system vi har i dag, när landshövdingen själv bestämmer så mycket. Därför accepterar vi reformen som ett provisorium. Vi skulle emellertid redan i dag önska ett så starkt medborgarinflytande som möjligt, och därför föreslår vi från centern att alla tio ledamöterna utses av landstinget. Regeringens strävan att de regeringsvalda skall vara i majoritet är något häpnadsväckande med tanke på att majoriteten i länsdemokratiutredningen föreslog att sex av tio ledamöter skulle utses av landstinget. En minoritet föreslog att alla tio ledamöterna skulle väljas av landstinget. Man har svårt att förstå att regeringen inte vill ge övervikt åt medborgarrepresentationen, och jag har svårt att förstå denna misstro mot regionspolitikerna. Herr talman! Vi från centern beklagar att regeringen intagit en så negativ attityd när det gäller att gå ett steg längre på länsdemokratitankens väg. Jag vill emellertid än en gång poängtera att vi ser denna reform som en klar förbättring men vi skulle ha önskat en starkare inriktning mot ett större medborgarinfilytande. Herr Per Jacobsson sade att folkpartiet hade stannat för förslaget att sex ledamöter av tio skulle väljas av lands tinget med tanke på att vissa intressen, från företagare och organisationer, måste tillgodoses. Ja, det är möjligt att tillgodose alla intressen, men jag har ändå den erfarenheten och jag tror att de flesta har den erfarenheten att landstingsmän och de som är valda av landstingen är så intresserade för och måna om sitt län inklusive länets näringsliv, att sådana intressen mycket väl skulle ha kunnat tillgodoses. Herr talman! Jag återkommer med yrkandena.

Herr talman! Det har redan av de föregående talarna påpekats att detta bara är en fråga om en partiell reform. Den tillfredsställer naturligtvis inte dem som vill flytta över en ännu större del av länsstyrelsernas funktioner på landstingen i enlighet med de principiella idéer som länsdemokratiutredningen framfört. Jag vill gärna som min personliga uppfattning uttala att jag tills vidare är tillfredsställd med denna partiella reform. Jag delar departementschefens uppfattning att man naturligtvis bör göra ytterligare utredningar innan man tar ställning till länsdemokratiutredningens förslag. Detta förslag innebär ju en så genomgripande omändring och en så stark ökning av landstingets uppgifter att landstinget måhända kommer att förlora sin karaktär av ett i mycket hög grad förtroendemannastyrt organ. De vidgade uppgifterna kräver betydligt mer insatser av tjänstemän, vilket kommer att göra det allt svårare för förtroendemännen att göra sitt inflytande gällande. Man riskerar att landstingen blir nära nog lika tjänstemannabehärskade som länsstyrelserna, och deras tjänstemannaorganisation saknar den fasta ämbetsmannatradition som åt länsstyrelsernas arbete i stort givit en känsla av rättssäkerhet och trygghet, om också i någon mån av stelhet. För mig finns det sålunda ingen brådska att ta ställning till länsdemo kratiutredningens förslag. Jag tycker tvärtom att man bör betänka sig både en och två gånger innan man genomför det i hela dess omfattning. Men även om det förslag som nu behandlas bara är ett partiellt förslag, innehåller det ändå några förändringar som är ytterst betydelsefulla från principiell synpunkt, och det är på tre, eller kanske det kan sägas fyra punkter. Det ena är det som här mycket diskuterats, nämligen att det skall ingå ett förtroendemannainflytande i länsstyrelsen med delaktighet i beslutsfunktionen. Det andra är de rättsskipande uppgifter som länsstyrelsen nu har och som skall tas om hand av två förvaltningsrätter, en för skatteärenden och en för förvaltningsrättsliga ärenden, båda med lekmannainslag. Slutligen skall landshövdingen få tidsbegränsat förordnande. Det är enligt min mening de principiellt viktiga inslagen i det föreliggande förslaget. Vid sidan därav ter sig övriga i organisationen ingående delar som mindre väsentliga från principiell synpunkt, även om de naturligt vis inte är utan betydelse. Jag skall inte stanna vid dem utan bara diskutera de andra delarna.

Den ger också en förankring i den lokala opinionen som måste vara av stor betydelse. Visserligen skall åtskilliga beslutsfunktioner ligga kvar hos länsnämnderna, vilka skall bestå såsom från länsstyrelsen fristående organ. De skall i samma utsträckning som hittills ha rättighet och skyldighet att ta initiativ till och främja åtgärder inom sina verksamhetsområden, heter det i propositio nen. De skall också yttra sig i de ärenden som länsstyrelsen skall avgöra. Jag tycker att det här blir suddiga direktiv för avgränsningen mellan länsstyrelsens och länsnämndernas uppgifter och befarar att det bäddas för kompetenstvister som kan störa effektivt arbete på ömse håll. Länsnämndernas verksamhet kommer som hittills att i hög grad vara bunden av de centrala myndigheterna och naturligtvis också att i hög grad färgas av vederbörande chefstjänstemäns personliga egenskaper och ambitioner, även om det finns lekmannastyrelser. Fru Olsson påpekade nyss att dessa styrelsers inflytande inte har varit så starkt. Jag har inget förslag till ändring på det här området men föreställer mig att man måste följa utvecklingen noga och se att samarbetet flyter väl. Skulle det visa sig att sådana här befarade kompetenstvister uppkommer måste man ge direktiv som löser de problemen. Den nya länsstyrelsen skall ersätta det nuvarande planeringsrådet. Den kommer till skillnad från planeringsrådet att inte bara vara rådgivande utan också ha beslutande funktioner. Styrelsen kommer väl att fungera ungefär som lekmannastyrelserna i de centrala ämbetsverken, och man kan naturligtvis fråga sig hur stor betydelse den kommer att få. Det har sagts att man inte skall övervärdera lekmannarepresentationens faktiska inflytande inom de centrala ämbetsverken och att det torde vara rimligt att anta att myndigheternas egna tjänstemän trots lekmannastyrelsernas genombrott i förvaltningen behåller greppet om verksamheten. Det skall bli intressant att se hur de nya länsstyrelserna kan hävda lekmannainflytandet gentemot ämbetsmannaoch tjänstemannagruppen. Vilken ställning den nu tillsatta beredningen i fråga om länsdemokratin kommer att inta blir nog i hög grad beroende av de erfarenheter som under de närmaste åren kan göras i fråga om lekmannarepresenta tionens möjlighet att göra sig gällande i länsstyrelsen. Vi delar uppfattningen att styrelsen bör utses både genom val av landstinget och av Kungl. Maj:t. Vi delar också uppfattningen att fördelningen bör vara sex ledamöter valda av landstinget och fyra utsedda av Kungl. Maj:t, förutom landshövdingen som är ordförande. Det har ju lämnats många bud om hur många som skall utses av landstinget och hur många Kungl. Maj:t skall utse. I propositionen föreslås fem från vartdera hållet. I reservationen 2 a till statsutskottets utlåtande nr 132 föreslås, som herr Per Jacobsson nyss påpekade, att sex ledamöter utses av landstinget och fyra av Kungl. Maj:t. Motionsvis har yrkats på att sju utses av landstinget och tre av Kungl. Maj:t. Centerpartiet vill, som vi nyss hörde, att alla tio utses av landstinget. Vi tror att det är riktigt att möjlighet finns att utse personer som inte är politiskt engagerade men som har särskilda intressen som de kan företräda, personer från näringslivet och representanter för arbetsmarknadens parter o.s.v. När vi har stannat för sex landstingsvalda ledamöter har det skett med en något annorlunda motivering än den som herr Per Jacobsson nyss anförde. Vi anser att det finns möjlighet att få en vidare representation genom att landstinget utser sex ledamöter. Med den politiska fördelning som nu är den vanligaste skulle detta resultera i tre ledamöter från majoritetspartiet och en ledamot från vart och ett av de tre borgerliga partierna. Det är en fördelning som är mycket vanlig här i landet för närvarande. Jag skall dock tillfoga att förslaget sju plus tre ytterst utgår från samma utgångspunkt för att möjliggöra att alla de borgerliga partierna skall kunna bli representerade. Förslaget beträffande länsskatterätten innebär att det skall bli en klarare åtskillnad mellan den fiskala och den dömande verksamheten i skatteförvalt ningen. Det är ett önskemål som sedan länge har framförts från olika håll. Länsrätten skall behandla förvaltningsrättsliga spörsmål, däribland vissa känsliga frågor om s.k. administrativa frihetsberövanden, t.ex. inom nykterhetsvården, vilket ju är en viktig sak. Jag tror att man med det förslag som föreligger skapar en ökad rättssäkerhet. Hur klar åtskillnaden mellan den fiskala och den dömande verksamheten blir inom skatteförvaltningen är kanske något ovisst. Departementschefen säger sig senare återkomma till frågan om den dömande verksamheten på skatteområdet. I reservation nr 1 till statsutskottets utlåtande yrkar man från folkpartiet, som vi nyss hörde herr Per Jacobsson anföra, att rättskipningsorganens ställning skall vara helt fristående från länsstyrelsen. Jag skall gärna erkänna att jag hyser stora sympatier för den reservationen. Men jag kan med hänsyn till utskottets skrivning, som ju egentligen är sådan att den borde ha lett till ett uttalande vilket givits Kungl. Maj:t till känna — som formuleringen brukar vara dock godtaga utskottets utlåtande. Utskottet skriver att även enligt utskottets mening principiella skäl kan anföras för att förvaltningsrättskipningen bryts ut från länsstyrelsen. Utskottet fortsätter: ”De rättskipande organen får dock i praktiken en oberoende jävsfri ställning.

Det finns i propositionen också en annan sak, som jag skulle vilja påpeka.

Slutligen några ord om landshövdingens ställning. Landshövdingen är inte bara ordförande i en verksstyrelse. Han är också representant för länet och kommer som ordförande i länsstyrelsen alltjämt att företräda länet utåt och uppåt mot högre myndigheter, och det kanske med ännu större skäl än förut.

Landshövdingen skall lära känna länet, och länet skall lära känna landshövdingen.

Herr talman! Jag ber att få återkomma med yrkanden när utlåtandet föredras.

Herr talman! Montesquieus berömda maktfördelningslära innebär som bekant att statsmakternas funktioner bör fördelas på lagstiftande, verkställande och dömande myndigheter. Vårt statsskick har nu inte helt utformats enligt de riktlinjerna, men allmänt brukar man vara överens om att det är angeläget att en domstol har en självständig ställning, fristående från den verkställande myndigheten som på länsplanet ju representeras av länsstyrelsen. Herr Per Jacobsson har i korthet berört frågan om förvaltningsrättskipningen i sitt anförande, och jag kan helt instämma med vad han sagt, men som motionär i frågan vill jag anföra en del ytterligare synpunkter. Propositionens förslag innebär att i varje län skall inrättas en skatterätt för skattemålen och en länsrätt för annan förvaltningsrättskipning. Det är i och för sig en bra reform. Domstolen skall bestå av en jurist med lekmän som bisittare, och det är också en tillfredsställande lösning. Vidare föreslås att de båda förvaltningsdomstolarna på länsplanet skall ingå i en av länsstyrelsens blivande tre huvudenheter. I den huvudenheten har man tänkt sig att sammanföra förvaltningsrättskipningen med länsstyrelsens allmänna förvaltningsuppgifter, låt vara att de delas upp på skilda underavdelningar. Som ordförande i domstolen tänker man sig i propositionen antingen chefen för huvudenheten eller också, anförs det, chefen för någon av de enheter som motsvarar nuvarande allmänna sektionen eller prövningsnämndens kansli inom länsstyrelsen. Några närmare detaljer om hur detta är tänkt finner man inte i propositionen. Det är fråga om allmän na riktlinjer, och avsikten är att det fortsatta organisationsarbetet närmare skall pröva de frågorna. Det förefaller dock som om man tänkt sig, åtminstone i viss utsträckning, att domstolens ordförande ömsom skall vara domare, ömsom förvaltningstjänsteman. Enligt min mening är det ett väsentligt önskemål att domstolen är fristående från den allmänna förvaltningen, inte minst för allmänhetens förtroende. Domstolens oberoende ställning bör markeras bl.a. genom att man organisatoriskt skiljer den från = förvaltningen. Om en jurist fungerar ömsom som domare, ömsom som förvaltningstjänsteman, kommer han givetvis inte att handlägga ett mål i domstolen som han har haft befattning med tidigare. Jag kan dock ge ett exempel på hur det kan komma att gestalta sig i praktiken. Länsstyrelsen är bl.a. tillsynsmyndighet för barnavårdsnämnd och nykterhetsnämnd. Länsstyrelsen skall göra påpekanden till, kanske någon gång en vänlig påtryckning på, de kommunala nämnderna och i vissa fall ta initiativ. Antag nu att dessa påpekanden leder till att nykterhetsnämnden eller barnavårdsnämnden begär att en person tas in på en nykterhetsvårdsanstalt eller en ungdom tas in på en ungdomsvårdsanstalt och vederbörande motsätter sig detta. Vem skall pröva den frågan? Jo, just förvaltningsdomstolen på länsplanet, alltså länsrätten. Om då ordföranden i domstolen är en person som i övrigt har till uppgift bl.a. att driva på, inspektera och utöva tillsyn över den myndighet som begär omhändertagandet och samtidigt skall pröva den enskildes rättssäkerhet gentemot det allmännas anspråk på ett omhändertagande finns det risk för att dessa funktioner kommer i konflikt med varandra. Det är väl i någon mån på samma sätt som om en åklagare tidvis skulle tjänstgöra som domare, tidvis som åklagare. Jag tror inte att det skulle anses lämpligt. Om åklagaren passar som domare skall han visserligen kunna få bli det, men då bör han lämna åklagarbanan och få sedvanlig domarutbildning. Sedan kan han bli en bra domare. Jag anser alltså att detta är en viktig fråga. Problemet har också en annan aspekt, nämligen rekrytering och utbildning. Naturligtvis skall en duktig länsstyrelsetjänsteman kunna bli förvaltningsrättsdomare. Men enligt min mening bör han alltså då inte vara det ena på förmiddagen och det andra på eftermiddagen, utan han skall undergå domarutbildning och prövning — lämpligen i en överinstans som kammarrätten — innan han utnämns till förvaltningsrättsdomare. Och vid utnämningen till domare skall ha avgå från sin tjänst inom förvaltningen. Då kan man uppenbarligen inte ha det system som föreslås i propositionen. Dessa synpunkter är alltså anledningen till att vi motionärer har begärt ett uttalande av riksdagen att det fortsatta organisationsarbetet skall inriktas på att skapa förvaltningsdomstolar som är helt skilda från länsstyrelserna. Jag kan nämna att samma synpunkter har framförts i många andra sammanhang. Det har ju varit ett ganska omfattande utredningsarbete, och en rad olika utredningar har sysslat med dessa frågor. Senast var det landskontorsutredningen som framförde önskemålet att man skulle skilja förvaltningsrättsskipning och länsförvaltning åt. De synpunkterna vann bred anslutning bland remissinstanserna. Departementschefen är också i viss mån inne på samma tankegång på sidan 152 i propositionen. Men han slutar med att säga att det för närvarande inte finns tillräckligt underlag för att pröva en sådan fristående organisation. Även statsutskottet gör ett ganska positivt uttalande — det vill jag gärna erkänna — när det behandlar vår motion. Utskottet instämmer nämligen i att principiella skäl kan anföras för att man organisatoriskt skall bryta ut för valtningsrättsskipningen från länsstyrelsen. Men inte heller utskottet är berett att för närvarande ta definitiv ställning utan skjuter frågan framför sig till det kommande arbetet på samma sätt som statsmakterna hittills har gjort i ett par årtionden. Vi motionärer tycker att länsstyrelsens dömande uppgifter är ganska lätt tillgängliga för en analys och att man därför redan i dag har tillräckligt underlag för att framhålla som ett önskemål, en riktlinje, att man skall skilja förvaltning och dömande verksamhet åt även på länsplanet. Det är klart att vi är glada för de positiva uttalanden som gjorts. Jag kan för övrigt vitsorda att det i något eller några av de minsta länen skulle kunna föreligga organisatoriska svårigheter att på heltid sysselsätta domare med dömande verksamhet. I så fall tycker jag dock inte att man bör bibehålla något samband meilan förvaltning och rättsskipning. Skulle det visa sig vara nödvändigt i något fall, får man väl ha en förvaltningsdomstol som omfattar två län. Den kan ju sammanträda på olika orter för muntliga förhandlingar i båda länen ändå. Detta behöver inte föranleda så stora olägenheter för allmänheten, i varje fall inte i jämförelse med nuvarande förfarande. Jag har svårt att förstå att man inte redan i dag kan ta steget fullt ut och fastslå att dömande verksamhet och förvaltning bör helt skiljas åt även på länsstyrelseplanet. Men jag förutsätter att man, oavsett om reservation 1 till statsutskottets utlåtande vinner riksdagens bifall eller inte, kommer att vid det fortsatta arbetet noga pröva möjligheten av en fristående ställning för domstolarna. Det är min övertygelse att man då kommer att finna att det är fullt möjligt att nå en sådan lösning. Men även med den förhoppningen, herr talman, kommer jag att yrka bifall till reservation nr 1 vid statsutskottets utlåtande.

Herr talman! Som motionär i ärendet skall jag be att få säga några ord. Jag skall fatta mig mycket kort, så att representanten för majoriteten i utskottet äntligen kan få komma till tals. I huvudsak kan jag instämma i vad herr Kaijser här anfört. Men jag vill också uttala min tillfredsställelse över att statsrådet Lundkvist tillkallat sakkunniga med uppgift att bereda frågan om den regionala samhällsförvaltningens uppgifter och organisation. Härigenom erhåller vi den sammanfattning och komplettering av de tidigare utredningarna som har efterlysts från flera håll. I principfrågan när det gäller lekmannainflytandet vid länsstyrelsen delar jag helt departementschefens uppfattning. I den mycket känsliga frågan om hur de tio lekmännen skall utses vill jag ansluta mig till förslaget ati sex utses av landstinget och fyra av Kungl. Maj:t. Jag har den uppfattningen att det är den lyckligaste lösningen, och jag har tidigare framhållit att det också är den lösning som rekommenderades av majoriteten i länsförvaltningsutredningen. Beträffande länschefens ställning var det väl många som blev mycket överraskade över att man i propositionen vill frångå det nuvarande systemet, enligt vilket landshövdingarna har fullmakt, och tidsbegränsa deras förordnande till sex år. Det mest anmärkningsvärda finner jag vara att detta förslag har framlagts utan att frågan varit utredd och remissbehandlad. Eftersom det i dag rör sig om endast en partiell reform, tycker jag att det är dubbelt anmärkningsvärt att man har tagit detta steg. Jag är av den övertygelsen att det vore lyckligast om landshövdingarna finge behålla sin nuvarande status. Onekligen uppfattas det ute i länen som en försvagning av deras ställning om man nu övergår till förordnandesystemet. Herr talman! Med dessa få ord kommer jag att tillstyrka reservationerna